Herr talman! Handelsministern! Jag vill påminna om att regeringen på sin hemsida skriver att Sverige har världens första feministiska regering. Man skriver bland annat: "En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet." Man skriver också att regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik och att jämställdheten mellan kvinnor och män "utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik". Jag menar, herr talman, att dessa uttalanden förpliktar. När de kvinnliga företrädarna för Sveriges regerings och näringslivsdelegation, med handelsministern i spetsen, då valde att bära slöja och böja sig för det islamistiska patriarkatets vilja gällande kvinnors klädsel under sitt besök i Iran var det många som med rätta ställde sig frågande till detta agerande. Jag menar att agerandet sänder ut mycket märkliga signaler, inte minst till alla de kvinnor i Iran som tvingas leva under det islamistiska förtrycket. Jag menar också att det samtidigt gynnar och spelar den iranska regimen i händerna. Herr talman! När det gäller mänskliga rättigheter är Iran ett av världens absolut värsta och sämsta länder på området. I den senaste rapporten från Human Rights Watch framkommer det att dödsstraff utdöms för till exempel brott som att förolämpa profeten eller för så kallade äktenskapsbrott. Det framkommer också att barn kan dömas till dödsstraff och att landets domstolar godkänner bekännelser som tvingats fram under tortyr. Det framkommer att oliktänkande, såväl religiösa som politiska, övervakas, förföljs, trakasseras och fängslas. Det gäller inte minst journalister och andra som bland annat kämpar för rätten att ha en åsikt och rätten att yttra den. Det är alltså detta land som bland andra statsminister Stefan Löfven och handelsministern nyligen besökte. Det är alltså detta land som statsministern ser som en huvudaktör med en stabiliserande roll i regionen. Vad än handelsministern säger är den svenska regeringen inte trovärdig i frågan. Jag vill påminna om att såväl statsministern som vice statsminister Isabella Lövin nyligen kritiserade USA:s president Donald Trump för hans kvinnosyn. Kritiken mot Iran har däremot mer eller mindre uteblivit. Man väljer att ta strid mot demokratier och krypa för diktaturer, som en ledarskribent på en av Sveriges större morgontidningar nyligen uttryckte det. Jag instämmer i den analysen. Herr talman! Handelsministern säger att det är lag på att bära slöja i Iran. Det är mycket som är lag i Iran. Det är till exempel olagligt att vara homosexuell. Frågan jag ställer mig är om handelsministern och den övriga svenska delegationen valde att följa även den lagen. Kan det vara så att man noga kontrollerade huruvida de svenskar som skulle åka till Iran var homosexuella eller inte? Det är ju trots allt olagligt i Iran. Handelsministern menar på fullt allvar att hon är mån om att följa de islamistiska lagarna i Iran. Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Jag vill åter ställa frågan: Är det verkligen handelsministerns uppfattning att det som jag, och många med mig, anser vara ett krypande för islamisterna i Iran står i överensstämmelse med regeringens så kallade feministiska inriktning?

Herr talman! Handelsministern säger att man lyfte upp kvinnors situation under besöket i Iran. Det gjorde man säkert, och det är bra att man i så fall gjorde det. Jag menar att det ändå inte är trovärdigt. Jag står fast vid det. Samtliga kvinnor i den svenska delegationen valde att böja sig för den iranska regimen dels genom att bära slöja, dels genom att hålla sig på så kallat behörigt avstånd till de iranska islamisterna. Det var ingenting annat än ett stort svek mot kvinnorörelsen i Iran. Det är inte värdigt en feministisk regering att bete sig på det sättet. Det kan knappast vara ett uttryck för en feministisk utrikespolitik. Jag är helt övertygad om att besöket sände en rad signaler, men jag tror inte att det sände de signaler som handelsministern här ger uttryck för. Vi ska komma ihåg att i den islamistiska diktaturen Iran är det kvinnorna som lider mest. Lagstiftningen utgår från männen. Exempel på detta är att kvinnors vittnesmål är mindre värda än mäns. Kvinnor har inte samma rätt till sina barn som män. Flickor kan till exempel giftas bort vid tretton års ålder, och det är tillåtet med sexuellt umgänge med nioåriga flickor. Herr talman! Det förekommer fortfarande att kvinnor stenas till döds för så kallade äktenskapsbrott. Det krävs mannens godkännande för att få ett pass. Det krävs mannens godkännande för att lämna landet. Det finns strikta regler för vilka platser kvinnor får besöka. Inte minst finns det strikta regler för hur kvinnor ska klä sig. Det gäller inte minst tvånget att bära slöja. När den svenska delegationen följer dessa regler är det klart att man spelar den iranska regimen i händerna. Det sänder ut märkliga signaler. Förstår verkligen inte handelsministern att agerandet har gjort henne till ett lydigt redskap för den iranska regimen? Förstår inte handelsministern att agerandet är ett svek mot alla kvinnor som tvingas leva under den sortens förtryck? Förstår inte handelsministern att agerandet är ett svek mot kvinnorörelsen i Iran?

Herr talman! Det handlar inte om slöjans vara eller inte vara. Det handlar om något djupare och viktigare än så. Det handlar om huruvida man ska krypa för en islamistdiktatur eller inte. Jag tycker inte att man ska följa lagarna i ett land som Iran. För mig är det enkelt. Jag tycker att man ska verka tvärtom. Man kan bjuda dem till Sverige och visa dem hur det fungerar här i stället för att åka ned och bli deras lydiga redskap. Jag kan mycket väl tänka mig att detta innebär att Sverige kommer att tjäna pengar. Men frågan är om det är allt. Jag vet att Socialdemokraterna har en lång tradition av att handla med diktaturer. Vi kan gå tillbaka till 30-talet då man kröp för nazisterna och sålde järnmalm och kullager och höll den tyska krigsmakten under armarna. Men frågan är om det är relevant, om det är så man ska bete sig. Jag tycker inte det. Jag avslutar med att uppmärksamma ett öppet brev. Jag har det här, och handelsministern kan ta del av det om hon vill. Det presenterades på Facebook för några dagar sedan. Det öppna brevet är undertecknat av en lång rad kvinnor, varav de allra flesta med rötter i Iran. Brevet är riktat till samtliga kvinnor i den svenska delegationen. Herr talman! Kortfattat skriver de i detta öppna brev att de är mycket kritiska till agerandet. De kallar det skamligt, eftersom delegationen med sitt agerande legitimerar den islamistiska diktaturen i Iran och skamligt eftersom delegationens agerande motverkar de iranska kvinnornas kamp för frihet. Jag håller med om att det är skamligt.